Herr talman! Jag förstår mig inte helt på Björn Molins matematik. Om varvsinvesteringarna utomlands var 550 miljoner 1976 och 980 miljoner 1977, så är det en ökning på drygt 400 miljoner. Den totala ökningen av utlandsinvesteringarna 1977 låg på mer än det dubbla beloppet. En enkel beräkning visar att den procentuella uppgången av utlandsinvesteringarna mellan 1973 och 1977 uppgick till 180 24. Det är allt en rejäl inflation som behövs för att det inte skulle representera en real ökning! Jag tycker att Björn Molins försvar för utlandsinvesteringarna egentligen är alldeles onödigt. Det är inte riktigt det saken gäller! Det är alldeles riktigt att vi inte står för något totalt motstånd mot utlandsinvesteringar. Det gör inte heller den fackliga rörelsen. Vi vet att det funnits fall då de varit välmotiverade. Vi har inte ens påstått att uppgången under 1970-talet med visshet kan sägas ha inneburit stora negativa verkningar för sysselsättning och investeringar inom landet. Men vi vill veta hur det är. Jag tycker att man förnekar det uppenbara om man, som Björn Molin, vill antyda att man inte skulle ha hittat ett tillräckligt antal exempel på svenska företag som dragit i väg med produktion och sysselsättning till utlandet och därigenom åstadkommit uppenbara skador för det här landets ekonomi. Jag tycker att Björn Molin borde tillmäta de erfarenheter av detta som man gjort Valutaregleringen. ute bland löntagarna större vikt än han gör. Det var alltså ingen tillfällighet att Landsorganisationen begärde en kartläggning av konsekvenserna av dessa investeringar. Vi menar också att ökningstakten nu är så stor och att problemen visar sig växa I sådan takt att det är bråttom att skaffa den här kunskapen. Jag tycker . inte att Björn Molin hade ett enda argument för den hållning man intar, nämligen att man egentligen inte behöver göra annat än sitta och vänta de år det kan ta för den valutapolitiska utredningen att bli färdig. Hun berörde inte heller de perspektiv vi har framför oss med starkt ökade finansiella resurser i företagen, vilket kan skapa större risker. Sedan tycker jag att det är litet tråkigt att höra att finansutskottets ordförande efter allt vad som har förevarit när det gäller valutapolitiken 1977 anser att inga ytterligare utredningar behövs. Om det nu är så att en rad människor anser att de utredningar som har gjorts är otillfredsställande — det gäller framför allt regeringen — och att andra menar att det kanske finns utredningar som kan behöva släppas fram till offentligheten, vore det väl ingen skada skedd om man lät göra detta. Det är så många andra viktiga frågor som man anser behöver belysas. Den här tillhör de viktigaste.

Herr talman! Björn Molin anförde för finansutskottets räkning de argument som brukar anföras till försvar för kapitalexporten och som också var de som ekonomiminister Bohman brukade i interpellationsdebatten i november. Det är egentligen två stycken. Det första argumentet är att det egentligen inte har skett någon ökning av kapitalexponien. Det andra argumentet är att en ökning av kapitalexporten och investeringarna i utlandet är nödvändiga för att säkra den svenska exporten. När man hör dessa bägge motsägande motiveringar för kapitalexporten kommer man osökt att tänka på den gamla historien om mannen som hade lånat en kruka av en granne och råkat slå sönder den. När den återkrävdes förnekade han för det första att han över huvud taget hade lånat en kruka, och för det andra hävdade han att den var trasig redan när han lånade den. Ungefär 'ikadana är herr Molins motiveringar. Nu stämmer ingen av dem. Det går inte att bestrida att den allmänna trenden under de senaste 20 åren har varit en mycket stark utveckling av svenska företags investeringar utomlands. Jag kan nämna hur stora tillstånden för kapitalexport var år 1957. Då uppgick de till 191 milj.kr. 20 år senare uppgick de till över 4 300 milj.kr. Hela denna ökning kan inte — trots regeringars insatser — förklaras med prisstegringar och inflation. Tendensen är utan tvivel en ökning av investeringarna i utlandet. Herr Molins andra argument var att en ökning av investeringarna utomlands skulle vara nödvändig för exporten. Vi vet att det nu har blivit så att en rad stora svenska företag har många fler anställda utomlands än i Sverige. Med herr Molins argumentering skulle det alltså vara nödvändigt, för att få export från Sverige. att man har fler anställda utomlands än i företaget i Nr 138 Sverige. Logiken i den argumenteringen har jag svårt att förstå. Onsdagen den Varför är finansutskottet motståndare till de konkreta krav vi ställer från 10 maj 1978 vpk:s sida, t.ex. att kapitalexport inte skall få medföra sysselsättningsproblem i Sverige? Om herr Molin tror på sin egen sats att kapitalexport gynnar sysselsättningen i Sverige, borde han inte vara rädd för att i lagen införa de

Herr talman! För att vi skall få en meningsfull diskussion om hur de svenska företagens utlandsinvesteringar har utvecklats måste vi mäta i reala termer. Då måste vi i varje fall eliminera den inflationseffekt som finns i statistiken. Vad jag har sagt är att om man försöker mäta de reala ökningarna av utlandsinvesteringarna så finner man att det inte är fråga om någon stor ökning. Eventuellt blir det inte någon ökning alls om vi tar bort de särskilda åtgärder som varit nödvändiga på varvs och rederisidan. Får jag sedan säga till Kjell-Olof Feldt att när jag talade litet grand om värdet av svenska företags utlandsinvesteringar, så var det inte någon polemik mot honom celler hans parti. Jag berörde ju i mitt anförande även vad vpk har föreslagit. Det är naturligtvis inte alltid på det sättet att svenska företags utlandsinvesteringar är till nytta för vårt land eller bidrar till sysselsättningen. Vad jag vill hävda är att det oftast är på det viset. Detta gäller inte minst i den situation som vi nu befinner oss i eller befann oss i 1977. Många av de stora bolagens bokslut visar att dessa företag skulle ha tvingats till inskränkningar av verksamheten här hemma, om de inte hade kunnat stabilisera sin verksamhet genom efterfrågan från koncernens utländska enheter och genom inkomster från andra håll utomlands. I en situation då den inhemska efterfrågan sviktar finns det så mycket större anledning att understryka värdet av utlandsinvesteringar för den inhemska produktionen och sysselsättningen. Jag tvcker att det är synpunkter som man bör ha med i bilden och som säkerligen kommer att tas fram i det utredningsarbete som nu skall ske och som enligt utskottets uppfattning bör ske skyndsamt. Får jag till sist säga till Kjell-Olof Feldt att en ytterligare kartläggning av valutarörelserna förra sommaren väl i och för sig inte kan skada. Det har jag heller inte sagt. Jag har sagt att det från riksdagens utgångspunkt är tillräckligt med den redovisning som har gjorts av de här båda riksbankstjänstemännen. Om man sedan i riksbanken eller i forskningssammanhang vill göra ytterligare kartläggningar, så är det naturligtvis inget fel i det.

Herr talman! Det är mycket oklart vad Björn Molin egentligen anser om värdet av att veta vad som har hänt på den svenska valutamarknaden 1977. Den artikel som ckonomiministern inte vill kännas vid är till fyllest relaterad i utskottsbetänkandet. Nu säger Björn Molin att om riksbanken vill göra en ytterligare kartlägg 117 ning eller om man vill göra det i forskningssammanhang, så må det vara dem obetaget. Det lägger sig finansutskottets ordförande inte i. För det första vore det värdefullt att få klarlagt — jag ser att vice ordföranden i riksbanksfullmäktige har inträtt i salen — huruvida riksbanken har gjort någon undersökning av valutarörelserna sommaren 1977, när man tydligen gjorde en motsvarande undersökning av samma valutarörelser hösten 1976. Om det inte skedde 1977, kan man i så fall ange orsakerna till det? Om den här artikeln för det andra, och det är egentligen det viktiga, är så pass tillförlitlig att den talar om att det var möjligt för företag och enskilda personer att omsätta mellan 6 och 8.5 miljarder kr. för att göra pengar på cn ganska väl förutsedd nedskrivning av den svenska kronan, då borde det väl vara av värde att veta hur det gick till, vilka vägar man anlitade, vilken roll valutabankerna spelade i sammanhanget och vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra en upprepning. Kartläggningar skall ju inte bara göras för att få en belysning, utan också för att få underlag för slutsatser. Jag tycker att det i högsta grad ankommer på riksdagen att försöka se till att vi. om vi hamnar i liknande olyckliga lägen i framtiden där förväntningar om förändringar i den svenska valutan uppstår, har största tänkbara effektivitet i kontrollen över vad som sker. Storleken på den här affären, tystnaden från riksbankens sida och regeringens ovilja att över huvud taget diskutera detta problem gör att jag tycker att det luktar om den här affären och att det börjar likna operation mörkläggning. Att cekonomiministern personligen känner sig högst irriterad över varje diskussion i den här frågan är uppenbart. Men jag föreställde mig att finansutskotets ordförande åtminstone skulle känna ett visst inre tvång att inte helt förneka det uppenbara i att den svenska ekonomin under 1977 utsattes för påfrestningar och skattebetalarna för förluster. Det borde vara en anständighetsfråga för riksdagen och dess finansutskott att klarlägga hur det gick till och — om det finns utrymme för det — göra någonting åt det för framtiden.

Herr talman! Herr Molin fortsätter att upprepa sin motsägande argumentation, enligt vilken det för det första inte har skett någon ökning av de svenska investeringarna i utlandet och för det andra är oerhört viktigt att investeringarna är så stora, särskilt när det är kris. Han säger också att det, om man räknar med inflationseffekten, egentligen inte har skett någon ökning alls, när han alltså inte kan förneka de siffror som finns i den offentliga statistiken. Jag vill upprepa en beräkning i vpk:s motion, som behandlas i detta betänkande. Vi påpekar där att kapitalexporten, om man tar hänsyn till inflationen, år 1976 — det sista hela år för vilket en definitiv siffra förelåg när motionen skrevs — var 26 få större än den var 1972. Räknar man över hela tjugoårsperioden är ökningen i reella värden mycket större. Det andra argument som herr Molin anför vill jag återkomma till, nämligen tesen att kapitalexport för med sig en ökad varuexport och sålunda skulle leda tull högre sysselsättning inom landet. Som stöd för denna tes brukar man anföra att de kaphalexporterande företagen, som ofta är de stora. skulle Nr 138 expandera mer än andra företag inom landet. Enligt min mening förväxlar Onsdagen den man här orsakssammanhangen. Det är de stora expansiva företagen som 10 maj 1978 bedriver kapitalexport. De gör det därför att de skall få så lönsam användning som möjligt av sina stora profiter. Storföretagen investerar utomlands för profitens skull. Men deras profiter och den sociala nyttan är skilda ting. Jag vill upprepa min direkta fråga tull herr Molin. Om herr Molin är så fast övertygad om att kapitalinvesteringar i utlandet är bra, varför är han då motståndare till att man i lagstiftningen inför det krav som vpk föreslår, nämligen att kapitalexportören skall visa att hans åtgärd inte medför sysselsättningsproblem i Sverige eller dämpar en möjlig utveckling här? Med den åskådning herr Molin har borde det vara helt riskfritt.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om fortsatt valutareglering. Vi har i motion 229 visat på det direkta sambandet mellan den accelererande kapitalexporten och den stigande arbetslösheten i vårt land. Detsamma har LO-tidningen gjort i ett par uppmärksammade artiklar vid månadsskiftet oktober-november i fjol. Det är detta samband som har gjort att man på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna på skilda nivåer har börjat intressera sig för valutalagstiftningen. I LO-tidningen för den 27 oktober 1977 finner man en artikel som handlar om att de svenska företagens utlandsinvesteringar det året har ökat rekordartat med nära 50 "5, medan de utländska investeringarna i Sverige däremot sjunker till en bottennivå samtidigt som de totala industriinvesteringarna i Sverige för första gången minskar. Där sägs också att de utländska investeringarna I Sverige, som har legat mellan 500 och 600 milj.kr.. om utvecklingen fortsätter kommer att stanna på 380 milj.kr. det året. Det stämmer. Samtidigt, heter det, sjunker i år för första gången de totala investeringarna här hemma. Från första halvåret 1976 till första halvåret 1977 har industriinvesteringarna minskat med nära 150 milj.kr. i löpande priser. Det finns en rad intressanta siffror i LO-tidningen, med den röda fanan i vinjetten. At lagen i sin nuvarande utformning legaliserar kapitalflykt står svällt utom all diskussion. Lika klart är att det tillägg som 1974 gjordes till 2 §— att hänsyn till industri och sysselsättningspolitiska strävanden får beaktas — var helt otillräckligt. Utvecklingen under de senaste tre åren visar med all tydlighet detta. Medan industrins utlandsinvesteringar 1974 uppgick till i runda tal 2,7 miljarder kronor, var de 1976 uppe i 3,5 miljarder och i fjöli nära 5 miljarder. När investeringarna utomlands uppgår till ett belopp som överskrider tredjedelen av de inhemska investeringarna, då är det verkligen högt på tiden att riksdagen säger stopp. Vi kan tolka finansutskottets betänkande på två sätt: som att man välkomnar en avindustrialisering av Sverige eller som att kapitalex porten inte angår utskottet. Vilken av de båda tolkningarna som är den riktiga är inte av avgörande betydelse. Vad som har betydelse i sammanhanget är att utskottet 127 inte anser en reell skärpning av lagen påkallad: det är innebörden i hela utskotisbetänkandet. Det som utskottet föreslår är i så hög grad formellt att der närmast är löjeväckande. Att tullmyndigheten får rätt att leta igenom resandes handbagage och att resande åläggs skyldigheten att själv packa igen väskorna, det hindrar ju inte att SKF och L M Ericsson flyttar resten av sin produktion till Brasilien eller Sydkorea elter något annat fascistiskt land. Det är ju egentligen detta, herr talman, som industriarbetarna här i landet vänder sig mot och vill att riksdagen skall sätta stopp för. Och det måste ske genom en grundlig översyn av valutalagen. I sin nuvarande utformning är den totalt verkningslös i detta avseende. Som utskottet påpekar har vi i vår motion åberopat ”vissa tidnings och tidskriftsartiklar”. Jag har redan citerat ur en av dessa. I en annan, skriven av Lena Askling i samma nummer av LO-tidningen, nr 30 1977, sägs: ”I dag finns knappast någon möjlighet att hejda den utflyttning av investeringar, kapital och jobb som pågår. Praktiskt taget varje ansökan om utlandsinvestering får ja vid Riksbankens prövning. Nu avslås endast 5 procent av antalet ansökningar, 2 procent om man ser till beloppen tsiffrorna gäller 1975). Avslagen innebär dock som regel bara att företagen behöver komplettera uppgifter och motiv, för att i nästa omgång få ja till investeringen. Alt nästan samtliga ansökningar beviljas beror på att företagen åberopar att utlandsinvesteringen är exportfrämjande och/eller nödvändig från industrioch sysselsättningspolitisk synpunkt. Det är de krav som enhgt valutalagstuftningen gäller för att få tillstånd till utlandsinvesteringar. Numera nöjer sig dock Riksbanken 1.0.m. med att den tilltänkta investeringen är "av väsentlig betydelse för ett företags utvecklingskraft och internationella marknadsdisposition”. Om det i verkligheten är så, att företagens utlandsinvesteringar verkligen främjar de syften som enligt lagen krävs och som företagen påstår, har Riksbanken i praktiken ingen möjlighet att kontrollera. De uppgifter Riksbanken har är företagens egna, ingenting annat, och de egna personella utredningsresurser som banken har är närmast skrattretande små.” Vidare heter det i samma artikel: ”Numerua ska de fackliga organisationerna lämna sitt medgivande till utlandsinvesteringarna. Hiuills har facket nästan undantagslöst sagt ja. Bara i två fall av s.k. bek vämlighetsflagg har ansökan avslagits med motiveringen alt sysselsättningen allvarligt skulle skadas. Det har sin självklara förklaring i att facket, i än mindre grad än Riksbanker, har kunskaper och resurser att överblicka och bedöma konsekvenserna uv en utlandsinvestering. Även de fackliga företrädarna har bara företagets ord att gå på.” Varken socialdemokraterna eller LO har dementerat uppgifterna i denna artikel. Jag utgår alltså ifrån att de är riktiga. Komprimerat betyder deta att valutalagen gynnar de privatkapitalistiska intressena och missgynnar i motsvarande grad arbetarnas och samhällets intressen. Vidare betyder det att det inte finns några som helst lagliga möjligheter att korrigera ens de värsta konsekvenserna av lagens tillämpning. Nr 139 De krav på en valutainspektion inte bara till namnet utan också till gagnet Onsdagen den som har rests bl.a. av kriminalinspektör Sten Söderberg är eu försök att 10 maj 1978 komma till rätta med de brister som människor även utan för arbetarrörelsen anser är uppenbara och besvärande. Utskottet påpekar att vi inte omnämner att ett utredningsarbete påbörjats beträffande valutapolitiken. Men det fanns verkligen inget skäl att göra det. I direktiven till den utredningen sägs nämligen —- som också framgår av den socialdemokratiska reservationen — att syftet är att åstadkomma en ytterligare liberalisering, med andra ord att låta storfinansen slussa valuta över nationsgränserna på ett sätt Som bäst passar profitörernas intressen. Men det är detta vi vill sätta stopp för. och det sker bäst genom en ändring av valutalagen. Jag vill sluta med att yrka bifall till arbetarpartiet kommunisternas motion nr 229.

Herr talman! Några gånger har jag figurerat i denna debatt, och jag har därför tillåtit mig att begära ordet för ett kort inlägg. Det har sagts att jag har kritiserat den berörda artikeln om devalveringen i en tidskrift. Det är sant, men jag skall be att få återge verba formalia från protokollet av den 21 april 1978: ”Jag vill säga till herr Hermansson att det finns ingen som bestrider att artikeln har sina förtjänster — det är inte det vi talar om. Det är inte heller fråga om något fördömande av artikeln och författarnas ansträngningar. Vad det gäller är deras slutsatser. Dessa tillåter vi OSS att granska med kritiskt sinne.” Jag vidhåller den uppfattningen och anser inte att det är något förkastligt eller förklenande att uttala sådana åsikter i kammaren.

Riksbanksfullmäktige har också redan uttalat sig för en sådan analys. Jag hoppas att den vidtas i lugn och ro. Den skulle kunna ge ett gou material för utredningens arbete.” Sedan vill jag rent upplysningsvis tala om att riksbankens vinst för 1977 uppgår till 2 250 000 kr. mot I 1350 000 000 kr. föregående år. Herr Feldt har i debatten talat om mörkläggning från riksbankens sida. Jag tycker att herr Feldt skall fråga sina partivänner i fullmäktige, om de medverkar eller har medverkat till en sådan mörkläggning i banken. I övrigt vill jag försäkra herr Feldt att principerna i fråga om sekretess är desamma i fullmäktige nu som under herr Feldts tid. Jag vill också säga att jag trodde herr Feldt var för ung för att leva i den tron att allt var bättre ”på hans tid”. Herr Feldt sade också att det luktar i dag. Jag kan möjligen förstå om det 129 luktade i går, om den debatt som fördes då. Jag vet inte vilka luktorgan herr Feldt har som gör att han tycker sig förnimma dofter även i dag.
Herr talman! Jag trodde att herr Hernelius möjligen skulle skänka den här debatten några nya argument för att stötta upp finansutskottets betänkande i denna fråga, men jag vill påstå att han inte gjorde detta. Även om det inte var riktat till mig, vill också jag säga att det möjligen Juktade från gårdagens debatt. Det som luktade var framför allt att man i ett land som brottas med stor arbetslöshet och svåra ekonomiska problem fokuserade intresset på om ett statsråd eller en riksdagsman möjligen har besökt en bordell. Detta tycker jag är ett politiskt fattigdomsbevis. och herr Hernelius har ingen anledning att ta upp sådant i den här debatten. De argument som anförts både nu och tidigare mot radikala åtgärder för att stoppa kapitalexport och industriutflyttning har varit mycket vaga. Fit gammalt ordspråk säger att för lata svin är marken alltid frusen. Jag vill inte göra några svinaktiga jämförelser, men det värdefulla ordspråket vill säga. att om det är någonting man inte önskar göra, finner man också alltid skäl som talar mot att göra någonting. I det här betänkandet har det talats om att ett visst utredningsarbete pågår, men den översynen har, som tidigare påpekats, inte den inriktning vi åsyftar i vår motion. I det här landet har det ju ofta talats om att det är brist på kapital. Vad som står helt klart är att den stora kapitalexporten utgör ett bevis på att det inte råder brist på kapital här i landet. I vårt land växer arbetslösheten, men den har i betydande grad framkallats just därför att de kapitalägande har föredragit att investera utomlands i stället för på hemmaplan. och däri ligger det problem som vi har velat komma åt.

Herr talman! Herr Hernelius citerar med visst välbehag vad han vitrade ien debatt här något tidigare. Men om nu herr Hernelius vet att slutsaterna i den vidskrifisartikel som så ofta åberopats är felaktiga, vilken alternativ dokumentatuion har då herr Hernelius för att visa detta? Om det är så att även riksbanksfullmäktiges vice ordförande anser att här finns någonting att utreda, tycker jag att han på ett väl enkelt sätt för bort heta frågan ur vår debatt genom att hänvisa utredningarna till den valutapolitiska utredningens arbete. Jag antar att det betyder att vi skall vänta till någon gång in på 1980-talet innan vi får veta vad som hände sommaren 1977, varför det hände och vilka institutioner som eventuellt hjälpte ull därmed. Därför är jag besviken på herr Hernelius, därför att en sådan utredning som vi har begärt är det enda som skulle kunna uppfylla de krav på en rätt ordentlig genomlysning av denna fråga som har ställts från så pass många håll. Riksbankens sekretess är utomordentiig och det är jag väl medveten om, men den fråga som jag 1og upp i debatten tidigare gällde inte innehållet i riksbankens utredning utan vad riksbanken egentligen har utrett.

Skälet till att så pass många har intresserat sig för hur detta har gått till och vad som har skett är naturligtvis föreställningen att en viss rättvisa och rättssäkerhet skall råda och att valutaspekulation i den här omfattningen kan strida mot vissa elementära krav i det avseendet.
Herr talman! Herr Feldt har ju i många år suttit med i regeringen. Han borde veta att en utredning kan avge delbetänkanden. Det finns ingen anledning för honom att vara orolig över att han skall behöva vänta till 1980 talet för ati få fram ett resultat av den Wickmanska utredningen i de här berörda delarna. Det behöver herr Feldt inte vara bekymrad för. Sedan frågar herr Feldt mig också om det i riksbanken finns några analyser av valutarörelserna sommaren 1977. Jag kan inte svara på detta. Jag kan lika litet nu som på herr Feldts tid ge anvisning på hemliga handlingar i riksbanken. Herr Feldt säger att det luktar därför att det är så många medverkande iden här historien. Full insyn i allt arbete i riksbanken har självfallet riksbanksfullmäktige. Bland dem har herr Feldt partivänner, inflytelserika sådana. Herr Feldt borde nog först och främst tala med dem. Sedan får jag be herr Feldt att citera mig rätt. Jag sade inte att jag vet att slutsatserna är felaktiga i den här artikeln. Jag sade, att jag ville granska dem med kritiskt sinne. Det är en annan sak. Citera rätt, herr Feldt!
Herr talman! Jag kan tyvärr inte dela herr Hernelius förtröstan om att vi kan förvänta oss några delbetänkanden från den valutapolitiska utredningen. Om herr Hernelius följde den debatt som jag hade med finansutskottets ordförande här tidigare skulle han veta att den just handlade om huruvida vi skulle kunna få sådana delbetänkanden när det gäller utlandsinvesteringarna, om utredningen alltså kunde behandla den frågan med förtur. Och meddelandet från finansutskottets ordförande och innebörden av det beslut som utskottet rekommenderar riksdagen att fatta är att denna utredning inte skall störas i sitt arbete — inte med några som helst anvisningar från riksdagens sida. Därför undrar jag: Varifrån har herr Hernelius fått uppgiften om att det skall komma några delbetänkanden i frågor som riksdagen är intresserad av? Jag har inte spårat någon som helst vilja hos den borgerliga majoriteten att tillgodose sådana önskemål. Sedan vet jag inte, herr Hernelius, om det är förmätet att till en jurist säga att även hemliga handlingar är registrerade och försedda med rubriker. Jag har inte bett herr Hernelius att avslöja denna hemliga handlings innehåll. Jag 131 har bara bett honom att tala om huruvida det i riksbankens diarium finns en handling som handlar om valutarörelserna. Skälet till att det mellan Aftonbladet och riksbanken uppstått en tvist är ju alt Aftonbladet funnit en uppgift om en hemlig handling rubricerad Förväntansstyrda valutarörelser hösten 1976. Annars kunde Aftonbladet inte ha hittat den handlingen. Riksbanken villinte lämna ut den, och det må vara riksbankens sak. Men den fråga jag ställde gäller inte detta, utan om det över huvud taget har gjorts några utredningar avseende 1977 och om de finns i riksbanken. Sedan behöver herr Hernelius inte säga mer, och det skulle inte avslöja någonting om den sekretess som riksbanken anser sig behöva hålla kring valutapolitiken. Så enkelt är det.
Herr talrnan! Herr Feldt har ju redan fått svar genom Aftonbladet. Däremot får han inget svar från mig om handlingen innehåller analyser eller något annat — det skall han inte räkna med. Sedan vill jag beträffande delbetänkanden råda herr Feldt att ha förtröstan. I deskriptiva delar finns det inget som hindrar en utredning att publicera synpunkter och erfarenheter när som helst. den det ej vill röstar nej. motsvarande del. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Frågan om upphävande av LTO, vilket krävs i motionen 257, har diskuterats ett antal gånger i den här kammaren: 1973 — lagen infördes det året — 1974, 1975. 1976 och 1977. Det finns allså en rik dokumentation för kravet på att avskaffa LTO. en dokumentation som inte försvagats under årens lopp utan tvärtom förstärkts. Lagen är en social städlag och ingenting annat och bör därför bort.

nämligen att utskottet kommit fram till att det behövs en lag av det här slaget. som ger polisen en möjlighet att ingripa och hindra störningar av den allmänna ordningen innan de leder till brott. Det har utskottet sagt nu, och det har utskottet sagt tidigare. Detta är alltså orsaken till att utskotiet hemställer att riksdagen skall avstå motionen. Men det behöver i och för sig inte betyda att man skriver under allt vad som står I denna lag. Det är faktiskt på det sättet — det vet också herr Måbrink — att det förekommer en översyn av lagstiftningen. Framtiden får väl utvisa om lagen är lämplig som den är nu, eller om den behöver skrivas om på ett eller den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Vi kommer nu att ägna några timmars debatt åt ett mycket stort ämne som är brännande aktuellt för mänskligheten — nedrustning. Om nedrustning diskuterar man förvisso I olika församlingar och organisationer runt om i världen. Kunde ord avsätta resultat skulle man ha kommit långt på nedrustningens väg. Så är det inte. Det vet vi. I stället för nedrustning har vi fått en mycket uttalad trend mot en ökad upprustning. Detta förhållande får emellertid inte leda oss till passivitet och resignation inför utvecklingen. Tvärtom måste det upplfordra oss ull nya ansträngningar att finna vägar att vända utvecklingen. Detta är et av skälen till att socialdemokraterna i år valt att aktualisera nedrustningstfrågorna I en särskild motion. Sverige har genom åren utvecklat stor aktivitet för att på ett metodiskt och konstruktivt sätt påverka arbetet i de internationella organisationer som handlägger nedrustningsfrågorna. Alla räknar vi med att detta arbete skall fortsätta. Men det finns antedning för riksdagen att syna resultaten och ställa frågan om vtuerligare insatser kan göras. Har vi t.ex. anledning att utvidga kontakiniätet etter bli aktiva i någon verksamhet vi hittills endast följt från sidan? Skälet skulle i så fall vara att verksamheten kan tänkas komma att beröra vårt område och vårt intresse mer än vad som varit fallet tidigare. För alt inte tala i gåtor är det sådana omständigheter som gör utt vi i motionen 423 särskilt har behandlat frågan om ett vidgat engagemang i Wienförhandlingarna, där man diskuterar och arbetar med reducering av militär personal och militär materiel. Innan jag går vidare och tar upp olika frågor som berörs i motionen vill jag som bakgrund ge några precisa fakta om rustningssituationen. I och för sig är det ofta använda uppgifter — inte minst här i riksdagen - men de tål att upprepas. och måste upprepas. Det bästa måttet på de resurser som offras för militärt bruk är de militära utgifterna. De är nu uppe I 350 miljarder dollar årligen. Det kan också uttryckas så att varje timme av dygnet tas 5 miljarder svenska kronor i anspråk för militära ändamål. Talen är så höga att de är omöjliga att riktigt fatta. Men några jämförelser kan hjälpa oss. 1976 satsades två gånger så mycket på militära ändamål som på hälso och sjukvården, och mer än man satsade på utbildning. Detta trots att 1 500 miljoner människor saknar effektiv medicinsk vård, att omkring 250 milioner barn inte får gå i skolan, att 800 miljoner varken kan läsa eller sk riva. Man tar i anspråk två femtedelar av hela den tredje världens samlade bruttonationalprodukt för att täcka de totala militära utgifterna. De militära utgifterna representerar ett värde som är 20 gånger så stort som all officiell u-hjälp från industriländerna till tredje världen. Samtidigt måste vi konstatera att militariseringen griper omkring sig även i den tredje världen och att de militära utgifterna i dessa länder har ökat kraftigt. Tredje världens andet av de totala militära utgifterna har de senaste 20 åren ökat från 5", till 15 "5. Ökningstakten har här varit 10 ”. per år i dessa länder mot 3 "> för världen i dess helhet. Vart fjärde u-fand satsar 25 "4 eller mer av statsutgifterna på krigsmakten. Ännu snabbare ökar f.ö. vapenimporten till dessa länder. Ungefär hälften av u-lindernas import av teknologi beräknas vara militäranknuten. Vad jag nu sagt skall inte förstås som något moraliserande över länderna i 140 u-världen aller över hur dessa hanterar sin säkerhetsstuation. Men det illustrerar ändå det utomordentligt beträngda läge de egentliga utvecklingsansträngningarna kommer i då så stor del av resurserna går till improduktiva ändamål. Till saken hör det kända förhållandet att slöseriet även omfattar de mänskliga resurserna. Av världens vetenskapsmän inom ingenjörs och naturvetenskaperna arbetar över hälften på full vid med militär forskning och utveckling. När jag nu refererat alla dessa fakta kommer givetvis den viktiga frågan: Vad skall vi göra åt saken? Vi måste. som jag ser det, öka tryggheten för människorna på andra vägar. öka ansträngningarna till samförstånd och solidaritet nationerna emellan. Den andra trenden i världsutvecklingen vid sidan av kapprustningen är nämligen den växande klyftan mellan de fattiga och de rika staterna. Denna klyfta måsie överbryggas. Hur det skall gå tll måste förväntas bli ett huvudtema vid den stundande särskilda nedrustningssessionen i FN. Sverige har ju verkat aktivt i förberedelserna och bör kunna märkas även I genomförandet — det tror jag är allas vår förhoppning. Kopplingen metlan nedrustning och ökade resurser för utveckling ser vi socialdemokrater som ytterst avgörande och en nödvändig fråga att bearbeta vidare. Men det gäller att få med stormakterna, få dem involverade i detta arbete, om det skall få några reala effekter för världssamfundet. Man får inte heller från svensk sida ryvgga för att tå itu med kontroversiella frågor. Jag vill påminna om hur vi förra året kunde notera att regeringen i förslagen till. riktlinjer för vår egen säkerhets och försvarspolitik limnade ute väsentliga punkter i det enhälliga förslag som försvarsutredningen hade lämnat i fråga om den totala säkerhetspolitiken. Det man utelimnade den gången var insatser för genomförandet av en ny internationell ekonomisk ordning. Likaså drog man inte några slutsatser av det särskilda utredningsarbete som försvarsutredningen hade ägnat de multinationella företagens politiska maktställning i världen. Än mindre kom man med några förstag. Det är fortfarande en fråga som måste bevakas och följas i FN och annorstädes. Den har en plats i det sammanhang som vi idag har aktuellt att begrunda, och det vore intressant att veta vem i regeringen som håller den frågan levande. Till frågor som annars särskilt oroar hör utvecklingen inom kärnvapenområdet. I vår egen världsdel Europa har vi en uppladdning av taktiska kärnvapen som återigen har dimensioner som inte är fattbara. 7500 för NATO-sidan och 3500 för Sovjet uppges sumt dessutom ett untal för Storbritannien resp. Frankrike. Naturligtvis måste ett sådant rustningstäge inge stark oro. Alva Myrdals tes att kapprustningen är resultatet av en gigantisk felkalkyl framstår som riktig. De enorma militärkostnaderna står inte på något sätt i rimlig proportion till den ökade trygghet de antas erbjuda. Så har då viuerligare ett djävulskt förstörelseredskap presenterats som möjligt att erbjuda till alla de tidigare. Jag syftar på neutronbomben, som USA tagit fram och som man ville placera I Europa för något år sedan, Detta vapen möttes emellertid av motstånd och har föranlett en omfattande debatt i mänga länder. Vapnet har, som vi vid der här laget vet, särskilda egenskaper. försett som det är med en stridsspets med förstärkt radioaktiv verkan, som är effektivare när der gäller att döda människor under obeskrivliga plågor, medan det sparar - som det heter — material, byggnader, pansarfordon o. d. Neutronbomben har av Alva Myrdal karakteriserats på ett sätt som är lätt att instämma i. Hon siger att neutronbomben är utstuderad triumf över etisk anständighet. Det kunde vara skäl nog för att med atla medel bekämpa dess utveckling och utplacering på förband i vår egen världsdel. Därtill kommer att bomben har framstått som ett mellanting mellan ov kärnvapen och ett konventionellt vapen, vars användande kunde leda över tull ett kärnvapenkrig. En sänkning av kärnvapentröskeln är något som vi måste frukta och motverka på allt sätt. Inom socialdemokratin har vi hela tiden reagerat hårt mot detta nya vapen. Vi har emellertid inte funnit tillräckligt snabbt och eftertryckligt gensvar hos den nya regeringen i denna sak. Vi tar upp detta i vår motion och reservation och vill mana regeringen att med all kraft agera internationellt för utt stärka motståndet mot detta vapen. President Carter valde att skjuta upp ställningstagandet till utvecklingen av neutronvapnet. I det skede som vt nu befinner oss i är det möjligt och nödvändigt att från svensk sida förstärka opinionen mot ett fullföljande av idén med detta vapen. I vårt eget land torde opinionen mot neutronbomben vara tämligen klar, men det gäller att från vår sida delta i den internationella opinionsbildningen. FN:s nedrustningskonferens erbjuder en utmärkt plattform. och vi förväntar Oss all regeringen utnyttjar tillfället och agerar mot neutronvapnet. Jag har tidigare i mitt anförande nämnt att man kan finna lämpligt att ompröva var och hur vi skall agera i olika internationella fora. I motionen tar vi upp frågan om eu eventuellt svenskt deltagande i Wienförhandlingarna. Sedan motionen väcktes har utrikesminister Karin Söder i den utrikespolitiska debatien den 15 mars i år i ett replikskifte med Olof Palme varit inne på frågan. Hon yttrade då: ”Det är ett mycket stort ansvar som vilar på de förhandlande parterna i Wien niir det gäller att där verkligen få reduktioner till stånd. Självfallet kommer vi att följa denna utveckling med uppmiirksamhet och eventuellt. när vi så finner lämpligt. be att få sända observatörer till de förhandlingar som där pågår. för de påverkar Sveriges situation.” Med utgångspunkt I vad vi har anfört i motionen 423 kan vi sedan instämma i vad utrikesutskottet säger. nämligen att utskottet utgår från att ”MBFER-förhandlingarna uppmärksamt följs från svensk sida och att eventuell svensk närvaro som observatör vid dessa förhandlingar kommer att aktualiseras när så bedöms lämpligt”. Alva Myrdal har alltmer enträget riktat uppmärksamheten på situationen i Europa. Hon påvisar alt vår världsdel inte är en självständig part i spelet mellan supermakterna utan har blivit ett objekt, som kan dras in I kampen mellan supermakterna utan att höras och utan att kunna göra så mycket åt detta. Hon menar att ett storkrig helt enkelt kan komma att avsiktligt förläggas till Furopa utan att konflikten primärt berör Europa. Hon påminner om att här finns en krigsskådeplats i full beredskap med stridskrafter på bägge sidor om blockgränsen. Slutsatsen av den analys hon gör av situationen är att det måste komma till stånd en debatt om hur man inom och för Europas länder — väst, öst och neutrala stater - skall föra fram kravet på kärnvapenfrihet i Europa. Målet måste vara en kärnvapenfri zon i Europa enligt Alva Myrdal. Och mig förefaller detta vara en utomordentligt given utgångspunkt för en inträngande debat. om medel och metoder att nå därhän. Östen Undén var inne på denna tanke för 15 år sedan. Vägen att nå målet kan förutses vara lång. Men det gäller att inledningsvis planera hur en sädan idé skall vidareutvecklas och var den skall introduceras. President Kekkonens tal här t Stockholm i måndags är en intressant markering I samma ärende. Vid Socielistinternationalens nedrustningskonferens, som hölls i slutet av upril deua år i Helsingfors. tog Olof Palme upp samma idé och pläderade för att i första hand inrikta ansträngmnarna på att frilägga Nord och Centralcuropa från kärnvapen. Skulle man nå framgång däri. hade den annars uppenbara risken för total förintelse vid en konflikt, som lewut till kärnvapenanvändning. radikalt reducerats. Om man tog ett sådant steg, skulle det vanliga internationella förhandlingsmaskineriet kunna utnyttjas och alla förebyggande åtgärder mot en konflikt kunna vidtas. Eu kärnvapenkrig av misstag behöver då inte riskeras. Socialistinternationalen behandlade nedrustningsfrågorna med beslutsamhet och stort allvar. Sådana initiativ när det gäller att bearbeta de många svåra frågorna ligger helt i linje med den strategi som vi har uppmuntrat Förenta staterna att ullämpa i anknytning till nedrustningskonferensen. Opinionsbildare, politiker och beslutsfattare måste i ökad grad arbeta med öppenhet så att debatten når de intresserade medborgarna. Mycken kunskap finns samlad. men den når inte ut. Människorna lever ovetande om hur situationen är, och det måste vi råda bot för. Om någonting är en framtidstråga så är det väl den om krig eller fred. Det vore fel att påstå att vii Sverige är mindre informerade än andra staters medborgare, men risken att vi invaggar oss I en trygghet som kan visa sig falsk är uppenbar. Vår information skall vi inte bedriva för att skrämma människorna för framtiden. Vi skall göra människorna medvetna och upplysta för att de skall påverka framtiden. Det är vår avsikt då vi pläderar för en bättre information om nedrustningsproblemen.

Herr talman! Det finns ingen anledning att på nytt hänvisa till material i form av statisuk och jämförelser med andra kostnader som visar rustningarnas omfattning i världen. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion i år liksom i Hol nämnt några exempel av den arten. Utskottet har i den bakgrundsbeskrivning som finns i betänkandet 12 gett några andra. Det är alltsammans väl betagda uppgifter, som är överväldigande för oss alla och som inte fordrar några ytterligare kommentarer. Det är inte kunskaper som fattas, varken för oss eller andra som diskuterar dessa frågor. Ändå blir det förvånansvärt litet uträttat när det gäller det rent praktiska planet. att omsätta diskussioner till verklig handling. Jag tror att vi har antedning att dröja et ögonblick vid den frågeställningen och då framför allt kritiskt granska vårt eget agerande. De finns en tendens också hos oss alt skjuta över ansvaret för att ingenting händer — på det här området såväl som på andra — på andra stater och fram för allt på dem som är större än vårt land. Det är naturligtvis sant att stormakterna har det största ansvaret, men det fritar inte oss från att handla och ta initiativ på egen hand. Och då menar jag inte vårt agerande i olika internationella organisationer — där har vi försökt att göra en insats, och det bör vi fortsätta med — utan jag menar praktiska och konkreta åtgärder här hemma, där vi verkligen kan bestämma något själva. Jag vill återkomma till det något senare. Vad är det som driver fram rustningar och därmed ökande krigsrisker? Försöken till förklaringar är många. Det vanligaste argumentet bland alla berörda parter är att man tvingas att rusta för att försvara sig själv. medan motståndaren, verklig eller inbillad, rustar för att erövra, expandera på ens egen bekostnad. Det är ju vad vi själva åberopar som ursäkt för våra egna rustningar. Jag skulle emellertid vilja peka på en annan viktig orsak som det oftast talas alldeles för litet om. I vart fall har den, vad jag vet. sällan tagits upp vill behandling i utskottsbetänkandena i den svenska riksdagen, så inte heller i år. Dot är inflytandet av de ekonomiska intressen som ligger bakom och styr krigsmaterielindustrierna och deras produktion i de kapitalistiska ekonomierna. Rustningar har alltid varit lönsamma för dessa intressen, och de har afltid drivit på upprustningskaruseftlen. Men i det utvecklade industrietta samhället blir pådrivningseffekten många gånger större än i äldre samhällstyper med låg produktivitet och mindre beroende av marknader för avsällning av det som tillverkats. Marknaden för krigsmateriel är idealisk för en kapitalistisk produktion. Den garanterar snabb förslitning och hög omsättning både i krig och i fred. Det finns därför ett stort intresse hos tillverkarna av krigsmateriel att genom forskning ta fram nya produkter som kan presenteras statstedningarna som nödvändiga för den nationella säkerheten. De är så gott som alltid framgångsrika i dessa sina ansträngningar. Det gäller också krigsmaterielindustrin i Sverige. Det här är on svnpunkt som utskottet inte alls berör i sin skrivning, trots att den ofta framhålls som mycket viktig av dem som sysslar med forskning på området. Detta gäller inte minst på kärnvapenområdet. Miljarder och åter miljarder har lagts ner på utveckling, konstruktion och försök på detta område. Den nu aktuella neutronbomben är bara en I raden av sådana vapen, och inte ens den sista. För några dagar sedan kunde vi läsa i pressen att dess motpol, en kärnladdning med Jtiten strålningseffekt och hög sprängverkan, redan konstruerats. Så har man täckt ännu en lucka där något överlevande skulle kunna tänkas vara möjligt. Utskouet har inte velat biträda yrkandena i de motioner som krävt ett kraftfullare agerande av den svenska regeringen mot den upptrappning av kärnvapenkapprustningen som dessa nya vapen otvivelaktigt utgör. Man hänvisar till olika uttalanden som gjorts av utrikesministern och statsministern, och det är gott och väl. Men det borde ha funnits möjligheter att ta andra och mera långtgående initiativ i den här frågan. Den är uppmärksammad och kritiseras hårdare än andra åtgärder på upprustningsområdet även inom de stater som är medlemmar av NATO, vilket är något nytt i sammanhanget. Jag hade för några veckor sedan tillfälle att delta i en manifestation mot neutronbon:ben i Amsterdam. I Holland har det vuxit fram on mycket bred folklig proteströrelse mot planerna på att neutronbomber skall placeras i Europa och framför allt naturligtvis mot att de skall placeras i Holland. Det är en rörelse som stöds av såvil borgerliga som socialistiska grupper och partier, och den har inte kunnat avfärdas som betydelselös av den holländska regeringen. Liknande strömningar och proteströrelser finns inom andra viäststater. Det hade därför säkerligen varit möjligt att få gehör för samfällda uttalanden från flera stater I olika organisationer mot en användning av neturonvapnet. Vpk har isin motion yrkat på deua, och vi kommer också att i det här fallet ansluta oss till den socialdemokratiska reservationen som Anna Liså Lewén-Eliasson talat för. När det gäller kärnvapnen är också de gamla förslagen om kärnvapenfria zoner av Stort intresse. De har ju. som också berördes av föregående talare, nyligen aktualiserats av president Kekkonen för några dagar sedan. när han på nytt tog upp förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden. Det är. som jag sade, ett gammalt förslag. men det är inte sämre för den sakens skull. Det borde vara en utgångspunkt för nya överläggningar i frågan. och vi hoppas att den svenska regeringen skall vara lyhörd för dessa förslag och cventuellt kunna vidareutveckla dem i en positiv riktning. Frågan om kärnvapnen kan inte kopplas bort från spridningen av kärnkrafisteknologin. Det är inte på det sättet aut kärnkraft och kärnvapen är två från varandra helt åtskilda problem. De är två grenar på samma träd. och spridningen av kärnkraftsteknologin är fortfarande den största faran för en spridning också av kärnvapen. Detta har fram hållits med skärpa vid åtskilliga tillfällen av SIPRI och andra fredsforskningsinstitut. Utskottet hänvisar bl.a. till regeringsförklaringen från 1976 för att bevisa regeringens inställning i denna fråga, men sanningen är ju att det som sägs där aldrig har kommit till utförande. Man har inte ens gjort nägra försök att leva upp till den pussus som citeras i utskottsbetänkandet. Regeringen borde mera aktivt verka för att diskussionen om kärnkraftsteknologins spridning kopplas ihop med kärnvapenfrågan. I detta sammanhang talas det om utvecklingsländernas krav på fri tillgång till kärnteknologi. Alla stater är naturligtvis suveräna när det gäller att ordna sin encergifråga, men det hindrar inte att en diskussion kan tas upp. Det är därför förvånande att socialdemokraterna I ett särskilt yttrande har framställt en sådan diskussion som något som skulle sätta oss i motsatsställning till dessa länder. Faktum är ju att den nuvarande kärnkraftsteknologin inte löser världens energiproblem på sikt. Lättvattenreaktortekniken är beroende av ett uran som det kommer att råda brist på redan på 1990-talet. Ett annat faktum är att de kända och brytvärda fyndigheterna av detta uran redan är intecknade. Om man förespråkar en lösning av världens energiproblem med kärnkraft måste man säga ja ull bridtekniken med allt vad den innebär av plutoniumframställning och annat— plutonium är ju som alla vet det som man gör kärnvapen av — och därmed till en ytterligare ökning av risken för kärnvapenspridning. Om det är det som avses i detta särskilda yttrande bör det sägas rent ut, så man inte får den uppfattningen att det går att lösa problemen med nuvarande teknik. Så några ord om våra egna rustningar. Som vanligt framhåller utskottet att det inte ligger någon motsättning i att vi propagerar för nedrustning för andra men själva uppehåller en rustningsnivå som ger oss en topplats i världen när det gäller kostnader per invånare. Det är inte på det sättet, som försvarsministern ville påskina i vår egen försvarsdebatt för några dagar sedan, att det är allmänt accepterat och t. 0. m. prisas internationellt att vi intar den här ”dubbelmoraliska” ståndpunkten. Tvärtom framförs det allt oftare att vi nedrustar med ord i internationella sammanhang men upprustar med verkliga summor här hemma. Det är klart, som jag sade inledningsvis och som också säps i utskottsbetänkandet, att huvudansvaret ligger hos stormakterna. Men vi tar alltför ofta till ursäkten att alit beror på andra, att vi själva som liten stat inte kan på först och ta egna initiativ. Det finns heller ingenung som säger att den försvarsapparat vi har är den mest funktionella för oss och ger oss mest tilltro. Som vänsterpartiet kommunisterna har framhållit vid åtskilliga tillfällen i den inhemska försvarsdebatten så har nåpra egentliga alternativ inte prövats i den svenska försvarsdiskussionen. Det är dock tydligt att det svenska folket ser med allt större skepsis på den försvarsorganisation vi har och kanske inte är lika benägna som tidigare att offra miljarder på den, samtidigt som det krävs att svångremmen skall dras åt på alla andra håll. Som vpk säger i sin motion finns det en stor opinion för nedrustning här i landet, och det gäller både nationellt och internationellt. Det vore därför på tiden att den svenska riksdagen började lyssna på den opinionen och tog intryck av den. Det är inte försvarbart att vi nästa budgetår skall satsa 15 miljarder kronor på rustningar inom landet samtidigt som vi predikar nedrustning internationellt. Slutligen beträffande fredsforskningen är det riktigt att de motioner som väcktes i den frågan förra året, bl.a. av vpk, fick den gynnsamma effekt som beskrivs i utskottsbetänkandet. Det är också anledningen till att vpk inte i år har upprepat sin motion i denna fråga. Vad vi här har begärt är att riksdagen skall uttala sitt stöd för en fortsatt utbyggnad av den svenska fredsforskningen. Det måste anses som en billig begäran, särskilt i jämförelse med de summor jag nyss nämnde när det gäller våra militära utgifter. Det är självklart positivt att forskningen vid SIPRI upprätthålls. men den ligger på eu annat plan än den forskning som bedrivs vid universiteten, där man har direktkontakt med utbildningsområdet. Det är önskvärt utt den verksamheten kan breddas och utökas. Herr talman! Jag yrkar bifalt till vpk:s motion 1027, yrkandena 2-4.
Herr talman! Oron och skräcken inför världens ökade rustningar — särsk ilt då den kvalitativa utvecklingen av kirnvapnen — är berättigad. Nva fakta kimnades i SIPRIE:s årsbok häromdagen: jag behöver inte citera dem, eftersom fru Anna Lisa Lewén-Eliasson redan har åberopat en del. Det räcker att konstatera att världen förbrukade 360 mitjarder dollar på rustningar i fjol och att kapprusining pågår under vattnet, på jorden och i rymden — 75 ”, av alla satelliter har någon militär användning. De konventionella vapnen närmar sig kärnvapnen i effekt, och detta bidrar till att utplåna tröskeln mellan vanliga krig och kärnvapenkrig. SIPRI:s chef anser alt eit kärnvapenkrig blir mer och mer troligt för varje år. Norra halvklotet skulle. säger han. då förvandlas till en radioaktiv öken, så gott som alla städer förstöras och majoriteten av människor dödas omedelbart. De flesta av de överlevande dör senare av strålningsskador. Klimatförändringarna blir långtgående, och ozonskiktet i atmosfären som skyddar livet på jorden förstörs kanske. Ingen kan vara säker på att mänskligheten överlever ett atomkrig, fastslår han. Troligen finns i dag nästan 100 000 kärnladadningar i stormakternas vapentager, vilket svarar mot en miljon Hiroshimabomber. I det längsta vill man, herr talman, tro på att mänskligheten icke skall begå självmord och att SIPRI-chefens pessimism är överdriven. Men situationens allvar framstår allt tydligare för allt flera. Några små framsteg kan 1 varje fall noteras. FN ägnar, bl.a. på svenskt initiativ, allt större uppmärksamhet åt nedrustningsfrågorna och ät information om tillståndet i världen. Som ett viktigt stek måste man också beteckna den särskilda generalförsamling om nedrustning, som sammanträder i slutet av denna månad. Internationella konferenser är, som vi väl vet, inte alltid framgångsrika, och förväntningarna får ej heller ställas för högt. Men å andra sidan bör en grund kunna läggas i New York för eu vidare gemensamt arbete och för ett uppföljande av konferensen. Sverige är en liten stat men har under detta århundrade mycket aktivt deltagit i nedrustningsarbetet. I stor endräkt arbetade svenska politiker i Geneve under 1920 och 1930-talen: namnen Branting och Trygger är värda all nämnas från 1920-talet. Och efter andra världskriget har Sverige spelat en särskilt aktiv roll i nedrustningsförhandlingarna i Geneve sedan dessa började 1962. Många uppmirksammade iniviativ har tagits från svenskt häll. Att observera är att det praktiskt taget alltid förelegat enighet mellan de svenska parlamentarikerna och regeringsrepresentanterna I Genéve. Den gradskillnad som någon gång har kunnat förmärkas har förelegat mellan optimister och pessimister i fråga om utfallet av beslutade åtgärder, och sorgligt att säga har de mer pessimistiskt lagda ofta fått rätt. Samma enighet torde i dag råda mellan de fyra stora partierna i Sverige om målen och medlen för det svenska nedrustningsarbetet. När nu olika motioner och utskottsuttalanden med anledning av dessa behandlas finns visserligen en reservation samt några särskilda yttranden, men en analys av dessa ger vid handen att de olika synpunkterna icke är diametralt motsatta. Skillnaden mellan majoritet och reservanter rör i stort sett utanverk. De båda partierna till vänster om socialdemokraterna intar dock på sätt och vis en särställning denna gång liksom wudigare. Några punkter ur deras motioner: Apk vill som i fjol att regeringen skall ta initiativ till samnordiska överläggningar 1 syfte att proklamera Norden som en kärnvapenfri zon. Sverige har under vissa betingelser uttalat sin positiva inställning ull den allmänna idén om sådana zoner. Men en förutsättning är att alla stater som avses omfattas av zonen är överens om att inleda förhandlingar härom. Denna förutsättning har hitills icke förelegat. En annan förutsättning är att stater som besitter kärnvapen är beredda att göra vissa utfästelser och åtaganden, t.ex. i fråga om s.k. negativa säkerhetsgarantier. Men då uppstår genast frågan om zonens avgränsning och om upprättandet av säkerhetsområden utanför zonen, vilka är fria från kärnvapen användbara mot mål inom zonen. All detta gör att frågan om en kärnvapenfri zon i Norden inte kan betraktas isolerat från den militärpolitiska situationen i Europa i övrigt. Varje sådant förslag måste bedömas mot bakgrund av hur det påverkar den siäkerhetspolitiska situationen i Norden, eftersom det mönster som bildas där, enligt vad utrikesministern Karin Söder uttalade i går, i avgörande grad bidragit till fred och stabilitet i Nordeuropa. Varje förslag som kan leda till ändring av denna balans måste noggrant prövas med hinsyn till de säkerhotspolitiska konsekvenserna. Utskottet avstyrker apk-motionen. Vpk uttalar å sin sida att en svensk nedrustning är den första förutsättningen för ett kraftfullt agerande i internationetla nedrustningsfrågor. Men enligt utskottets mening finns här icke någon motsättning. Ett litet alliansfritt lands åtgärder för att värna sin självständighet står icke i motsats till ansträngningar för att hejda den internationella kapprustningen och främja internationell nedrustning. Tvärtom skulle en ensidig nedrustning från svensk sida kunna verka destabiliserande och rubba styrkebalansen. I vår närhet står världens största militära styrkor emot varandra. I Centraleuropa finns enligt uppgift minst 10 000 taktiska kärnvapen. Norrut - i Murmanskområdet — ligger jordens mest kärnvapenspäckade område. Norden är ctt flankområde, och positionsförändringar inom detta skulle kunna påverka balansen i Europa. Dessutom får man aldrig glömma bort att huvudansvaret för rustningssituationen i världen ligger hos supermakterna. Dessa åligger det att ta de första nödvändiga stegen mot en verklig nedrustning. Utskottet avstyrker också vpk-motionen. I ett av de särskilda yttrandena från socialdemokraterna måste man konstatera en allvarlig brist på logik. Det heter att det är berättigat att Sverige i fråga om kärnkraften icke kommer i motsatsställning till u-länderna utan konsekvent fullföljer linjen att förespråka en heltäckande IAEA-kontroll av kärnkraft. Men det är just denna IAEA-kontroll som vissa u-länder motsätter sig, och därmed uppstår konflikten. Det särskilda yttrandet blir därför i denna del obegripligt. Visst har u-länderna rätt till egen kärnkraft, men vi bör kunna kräva att kontrollen finns där och att Londongruppens rekommendationer eherföljs. Icke-spridningsavtalet måste upprätthållas. I samma yttrande står det också att regeringen ien röstförklaring inför FN:s gencralförsamling i december 1977 markerat att den är av den uppfattningen att utvecklingsländerna bör avstå från att utnyttja kärnkraften. Någon sådan markering föreligger inte. Detta har debatterats i ett tiotal inlägg i denna kammare tidigare, så jag behöver inte ingå på deua ytterligare. I reservationen uppmärksammas särskilt neutronvapnet. Sverige bör, heter det, agera energiskt för att stärka det internationella motståndet mot detta vapen. Fru Anna Lisa Eewén-Eliasson sade också att regeringen icke tillräckligt har verkat i denna riktning. Det är i och för sig naturligt att detta nya vapen särskilt uppmärksammas. Det är visserligen ett kärnvapen — ett minikärnvapen som många andra — men till de ohyggligheter som alla kärnvapen fört med sig kommer i detta fall att neutronbomben kan sägas minska den tröskel som skiljer konventionella vapen från kärnvapen. en gräns som det för oss i Sverige, för att citera Olof Palme den 15 mars, ”är av särskild vikt att den strikt upprätthålles”. Alla minikärnvapen riskerar att sänka kärrvapentröskeln, och detta var en av anledningarna till de framstötar om dessa som gjordes av den svenska delegationen i Geneve — då ledd av Alva Myrdal — i nedrustningskonferensen där redan i augusti 1973. Dessa framstötar gav upphov till svar från supermakternas sida, svar som utgör värdefulla dokument för framtiden. Men det märkliga med reservationen är att däri efterlyses åtgärder som redan har vidtagits. Som utskottet påpekar har regeringen både internationetHt och nationellt klart gett uttryck för sitt starka avståndstagande från den upptrappning av rustningsprocessen som introduktionen av bl.a. neutronvapen skulle innebära. Man kan hänvisa till fru Söders anförande i FN i september 1977, ett svenskt inlägg den I november i FN:s första utskott, till olika interpellationsdebatter i den svenska riksdagen samt till utrikesdeklarationen i mars It år. Statsministern var icke mindre kraftfull i et anförande i Norrköping i april i år. Vad reservanterna begär är alltså redan vidtaget. Däremot änns det ingen anledning att låta frågan om neutronbomben uppsluka all annan debatt om kärnvapnens utveckling och om nva skräckvapen. Hela nedrustningsfrågan och frågan om kärnvapnen måste tas upp i ett breu perspektiv. Enligt brittisk uppfattning, ofta framförd av premiärminister Callaghan, harden sovjetiska aktiviteten i dessa frågor —bl.a. genom president Bresjnevs bekanta rundskrivelse ull flertalet västerländska stater — till syfte att förebygga diskussion om andra skräckvapen som är under utveckling på sovjetisk sida, 1. ex. medeldistansroboten SS 20, vilken har en förstörelsepotential tusenfalt större än neutronvapnets. Denna tolkning av de sovjetiska motiven för kampanjen får stå för socialdemokraten Callaghans räkning. Reservanterna är alltså redan tillgodosedda vad den svenska regeringen beträffar. Det är att märka att särskilda resolutionsförslag från svenskt håll vid höstens FN-session I New York om neutronbomben bedömdes som snarare motverkande sitt syfte än gagnande detsamma — alltså kontraproduktiva. I Förenta nationerna var Sverige praktiskt taget det enda landet utanför öststaterna som uttalade sig i fördömande syfte om detta vapen och förklarade det som oacceptabelt. Detta faktum siger en hel del. I den särskilda generalförsamling som inom kort börjar kommer Sverige att verka för ett fullständigt kärnvapenstopp. för begränsningar av de strategiska vapnen och för kärnvapennedrustning genom bl.a. en successiv nedskärning av kärnvapenarsenalen. Stor vikt kommer också att läggas vid strävan efter ett stopp för vidarcutveckling av alla kärnvapen: neutronvapen. medeldistansrobotar, taktiska vapen, minikärnvapen. Förvisso kan regeringen räkna med ett brett stöd för detta program både i riksdagen och från den allmänna opinionen I Sverige. och säkerligen ansluter sig också de socialdemokratiska reservanterna helhjärtat till detta, ouvsett hur meningarna står emot varandra i dagens debatt — reservationen mot majoritetsförslaget. Det som förenar oss i nedrustningsfrågan är. herr talman, mycket mer än det som skiljer oss åt. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Allan Hernelius sade att det inte finns någon motsatsställning mellan de svenska rustningarna på hemmaplan och kraven på nedrustning internationellt. Detta är ju ett gammalt och välkänt argument som alltid har använts. Man talar om att Sverige som en liten och neutral stat har rätt att rusta och alt det t.o.m. är prisvärt. Man säger att andra tycker att det är bra. Det är emellertid ett faktum att det allt oftare framskymtar att man anser att vi har en dubbelmoral i det här fallet, och det måste vi själva också erkänna. Vi upprätthåller en militärapparat som fortfarande intar fjärde eller femte platsen i världen när det gäller kostnader per capita. Envetet upprätthåller vi den militärpolitiska myten att ett försvar med den utformning det svenska har och med den kostnad det drar är nödvändigt för vår neutralitet och alliansfrihet. Det är emellertid långt ifrån bevisat att så är fallet. Under efterkrigstiden har det inte framlagts några som helst bevis för att vår militärapparat har garanterat vår säkerhet. Vi skulle alldeles säkert ha kunnat klara oss betydligt billigare och utan att ha förlorat prestige internationellt. Det är alltså hög tid att vi omprövar vårt ställningstagande i denna fråga. Det skulle otvivelaktigt också ge oss en bättre status, en större Ivhördhet även utåt i internationella sammanhang. Om vi åtminstone något började minska våra cgna militära kostnader. skulle detta utgöra ett föredöme. Som ofta skett i sådana här debatter har Alva Myrdal tidigare citerats. Men även hon har på senare år, bl.a. i sin senaste bok, låtit funderingar framskymta om att även små stater har ett ansvar i det här sammanhanget. Den uppfattningen borde vi alla tillägna oss. Därmed skulle vi skapa ett bättre utgångsläge och få en bättre status än vi f. n. har.
Herr talman! Jag har den bestämda uppfattningen att den svenska regeringen var en smula saktfärdig när det gällde att fånga in uppmärksamheten kring det nya vapnet neutronbomben. Den väckte ändå sådan uppmärksamhet att det fanns anledning att reagera så att säga blixtsnabbt. I stället var man försiktig och avvaktande. Vi vet också att det inför förberodeltserna till förra årets generalförsamling i FN fördes en ganska livlig diskussion innan ämnet kom med på listan över de frågor man skulle arbeta med. Jag har därmed inte sagt att utrikesministern och regeringen inte avsåg att vid en tidpunkt som de ansåg vore lämplig ta upp denna fråga. Men stämningen ute i Europa och bland den intresserade allmänheten var sådan att man skulle handla snabbt. Man borde fånga det intresse som fanns och man skulle hjälpa till och påverka opinionen. Man får säga vad man vill om neutronbomben som vapen, men få nya vapen har väckt en sådan uppmärksamhet och varit en så het potatis. Det har också visat sig utt motståndet mot detta vapen faktiskt åstadkommit att det kanske aldrig kommer till användning i verkligheten. Detta utgör ett bevis för att snabbheten och intensiteten i denna reaktion gjorde nytta. Med vår reservation vill vi alltså markera att man borde ha varit mera kvick och energisk på den punkten.
Herr talman! Till fru Anna Lisa Lewén-Eliasson vill jag säga att det inte alltid är bra att vara för snabbt ute. Hade Sverige reagerat med blixtens hastighet inför FN:s generalförsamling förra året, hade resultatet måhända blivit ett konstaterande av att opinionen i församlingen icke varit mogen för en sådan auktion, och därmed hade den misslyckats. l övrigt vill jag citera vad den socialdemokratiske statsministern i Danmark nyligen sade: Det är felaktigt att ensidigt rikta sökarljuset mot neutronvapnet. Man får akta sig för att göra det. Det finns andra och farligare vapen i världen. som man inte får glömma bort i sammanhanget.
Herr talman! Det är ganska ofruktbart att försöka konstruera vad som skulle ha hänt i FN, om vi gjort så i stället för att man gjorde si. Jag har naturligtvis obetydliga erfarenheter av och kunskaper om hur man skall hantera vardagsverkligheten i FN, men ibland har jag ett intryck av att man litet grand är fångad i formaliteter och inte förstår att man också där bör urbeta utåtriktat. Skall vi kunna rikta människornas uppmärksamhet på vad vi håller på med, kanske vi måste handla på eu sätt, som inte är riktigt vad FN fastslagit som det absolut rätta. Men därmed har jag inte sagt annat än att vi skull vara försiktiga och tillförsäkra oss en bus för våra initiativ. Jag är helt klar över detta långsamma, metodiska sätt att arbeta, som vi är skickliga i och som vi naturligtvis skall fortsätta med. Men det finns situationer då man kanske skall bete sig på ett annat vis. Jag var med själv vid den aktuella tidpunkten och fick intrycket att man samlade på eftertänksamhet. Man registrerade vilka som inte gjorde någonting i stället för att registrera vilka som var aktiva. Och nu önskar vi markera detta med vår reservation. Vi har däremot — och det hoppas jag skall tillfredsställa våra politiska motståndare — en tillförsikt inför den generalförsamling som nu snart skall börja. Och eftersom den här frågan fortfarande är aktuell förväntar vi oss att den kommer att tas upp.

Herr talman! Om de breda linjerna i Sveriges internationella strävanden för nedrustning råder det stor enighet här i riksdagen. Det har redan omvittnats i den här debatten, och det framgår av det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Men att vi socialdemokrater i år fagt en omfattande partimotion i nedrustningsfrågan med en rad yrkanden är ändå en markering av att vi anser att mer borde göras — att Sverige borde föra en aktivare politik för att främja de internationella nedrustningsansträngningarna. Vihar yrkat på mer pengar till tekniskt-vetenskapliga utredningar på uppdrag av nedrustningsdelegationen, och vi har krävt en förstärkning av informationsverksamheten kring nedrustningsfrågorna. Vi har pekat på behovet av ett ökat svenskt intresse för de regionala nedrustningssamtalen i Europa, och vi har framfört synpunkter på inriktningen av de FN-studier som planeras angående omställning från militär till civil produktion. Slutligen har vi begärt kraftfullare svenska insatser för att förstärka den internationella opinionen mot neutronvapnen. Att dessa yrkanden levt till två reservationer och flera särskilda vuranden tyder på att enigheren inte är fullständig kring vad Sverige bör göra för att främja det internationella nedrustningsarbetet. Två interpellationsdebatter under det här riksmötet — den 7 november och den 13 februan —- gav heller inte intryck av fullständig samstämmighet. Regeringen Fälldin för också i dessa frågor en politik som drar på sig socialdemokratisk kritik för passivitet och tvetydighet. För att börja i början kan man konstatera att regeringen Fälldin totalt struntat i vad den själv skrev om nedrustningsfrågorna i regeringsförklaringen den 8 oktober 1976. Där sades: ”Regeringen kommer att arbeta för en internationell överenskommelse för att stoppa export av kärnkraftsteknologi till länder som inte underskrivit icke-spridningsavtalet. Instruktioner i Hittills har regeringen inte i något internationellt sammanhang framlagt förslag om en internationell överenskommelse för att stoppa export av kärnkraftsteknologi till länder som inte underskrivit icke-spridningsavtalet . Inte heller har nedrustningsdelegationen fått några instruktioner från regeringen Fälldin om att agera i denna riktning. Regeringsförklaringen var alltså också på denna punkt dåligt underbyggd, och det påpekar vi nu i ett särskilt yttrande. I samma särskilda yttrande tar vi upp den röstförklaring som avgavs inför FN:s generalförsamling i december 1977 och där regeringen gav u-länderna rådet att avstå från att utnyttja kärnkraften för energiproduktion. Denna fråga debatterades utförligt här i kammaren den 3 februari, och vi nöjer oss med påpekandet att Sverige bör undvika att i dessa frågor komma i motsatsställning till utvecklingsländerna. De har samma rätt som vi att bygga kärnkrafiverk för att främja sin ekonomiska utveckling. Vi hoppas att regeringen Fälldin vid den särskilda generalförsamlingen i FN kring nedrustningsfrågorna undviker att bedriva centerpolitik och i stället fullföljer den tidigare svenska linjen i dessa frågor. Det särskilda yttrandet är, herr Hernelius. både logiskt och begripligt. President Kekkonen höll i måndags kväll eu viktigt nedrustningstal här i Stock holm. Han ville se en ökad nordisk aktivitet i nedrustningsfrågorna och framförde en del konkreta förslag. Vi har anledning att se mycket positivt på detta stora finska intresse för det internationella nedrustningsarbetet, och det vore naturligtvis bra om Kekkonens aktivitet kunde smitta av sig på hans partivänner här i Sverige. Den svenska nedrustningspolitiken har varit lam och idéfattig efter regimskiftet. De nya idéer som förts fram på senare tid har Alva Myrdal och Olof Palme svarat för. Kekkonen tog upp en fråga som är av stort intresse inte bara för det neutrala Finland utan också för det neutrala Sverige. Han pekade på de faror för våra länder som de nya kryssningsrobotarna kan komma att skapa: "Vad skulle det i en europeisk konfliktsituation innebära för Nordens små länder, om till exempel stormakternas kärnladdade robotar rörde sig på några hundra meters höjd i deras luftrum och sökte sig fram till sina måt hos motparten? Vad betyder ur politisk synpunkt enbart en sådan möjlighet för de två nordiska länder, som bedriver neutralitetspolitik? Neutrala stater är ju skyldiga att hindra kränkningar av sina luftrum.” Och president Kekkonen fortsatte litet längre fram i talet: ”Enligt vllgängliga uppgifter kan deras vapentekniska egenskaper — i motsats till vad som gäller hittills existerande interkontinentala robotar —- göra utnyttjandet av utomstående och neutrala staters luftrum till en rutinsak. Enbart möjligheten att använda kryssningsrobotar är ägnad aut dra utomstående länder in i konflikter, som inte angår dem. Den praktiska slutsatsen ur Finlands synpunkt —- och som jag vågar förmoda ock så ur Sveriges synpunkt —- är attrikta en allvarlig vädjan till stormakterna om att de med det snaraste, inom ramen för sina SALT-förhandlingar. måtte sträva till ett avtal om förbud mot kryssningsrobotar, stopp för deras vidare utvecklande celler åtminstone en krattig begränsning av deras räckvidd.” President Kekkonens maning bör naturligtvis utlösa ökad svensk aktivitet i denna fråga. Som vanligt är det USA som leder den vapentekniska utvecklingen av det nva vapensystemet. Tyvärr har president Carter redan satsat helhjärtat på kryssningsrobotarna i samband med att han i fjol stoppade planerna på ett nytt interkontinentalt bombplan, B 1. Just nu, i vår, testas över öknarna I västra USA två modeller av kryssningsrobotar — s.k. cruise missiles — som General Dynamics och Boeing tagit fram. Man vet ännu inte om det nya vapnet blir så perfekt och effektivt som man förväntar sig, men produktionsbeslutet kommer enligt planerna att fattas i slutet av 1979 eller i början av 1980. Det kommer då att handla om över 2 000 lätta obemannade flygplan. som kan nå sina mål med stor precision och leverera antingen kärnvapen ellers.k. konventionella bomber. Tyvärr tycks det redan finnas en mycket bestämd politisk låsning utl detta nya vapen — men det gör ju president Kekkonens varning ännu mer befogad. Den bör leda till snara svenska initiativ. Man bör i det här sammanhanget inte glömma att den finsk-sovjetiska vänskaps-, samarbets och biståndspaktens artikel 2 talar om att risker för väpnat angrepp på Sovjet över finskt territorium från med Tyskland förbunden stat kan utlösa konsultationer om gemensamma försvarsåtgärder. Kryssningsrobotarna utgör därför ett mycket allvarligt hot mot den nordiska balans som utrikesministern gjorde ett uttalande om i går. Det är bra att utrikesministern försäkrar att förändringar av denna nordiska balans noggrant prövas med hänsyn till sina säkerhetspolitiska konsekvenser. Det betyder, såvitt jag förstår, att Sverige snarast bör visa ökad internationell aktiviter för att bromsa utvecklingen av kryssningsrobotarna eller i varje fall försöka få försäkringar om att dessa nya vapen inte kommer att korsa svenskt territorium i trädtoppshöjd. De svenska presskommentarerna till president Kekkonens tal i måndags tyder på att många skribenter inte förstått hur akut och viktig denna fråga är för den säkerhetspolitiska utvecklingen i Norden och att därmed vitala svenska säkerhetsintressen berörs. Hittills är det ju bara den ena supermakten som utvecklat kryssningsrobotar, och det innebär kanske en komplikation för regeringen Fälldin. Åtminstone förefaller det vara så i fråga om neutronvapnen. I vår reservation till utskottets skrivning i fråga om neutronvapnen kritiserar vi regeringen Fälldin för att i internationella sammanhang ha varit alltför lam och återhållsam isin kritik mot neutronvapnen. I fjol höst föreslog de socialdemokratiska riksdagsmännen vid FN-delegationen att Sverige i et tal i första kommittén borde säga: ”Det är av största vikt att neutronvapnen inte produceras. Vi kräver att supermakterna skall besinna sitt ansvar och att utvecklingen av neutronvapnen stoppas.” Dessa formuleringar kunde inte accepteras av regeringen Fälldin. Inte heller ville regeringen inför FN:s generalförsamling försöka lägga fram ett resolutionsförslag mot neutronvapnen. Här är inte platsen för någon 'n ww Jag kan bara konstatera att efter den I november 1977 har regeringen Fälldin inte tagit upp neutronvapnen inför något internationellt forum —- om nu inte statsminister Fälldin gjorde det när han i största hemlighet diskuterade NATO:s försvarsproblem på Bilderberggruppens möte I USA nyligen. Därom vet vi ju ingenting. Neutronvapnen har under våren varit det hetaste ämnet vid nedrustningskonferensen i Genéve. Där brukar Sverige spela en framträdande roll, men i neutronvapenfrågan har vår delegation tigit. Det är beklagligt utt Sveriges regering agerat så lamt i denna fråga. Efter november 1977 har det pågått en intensiv diplomatisk aktivitet för att få de curopeiska NATO-medlemmarna att aktivt ställa upp för neutronvapnens placering I vår världsdel. De flesta västeuropeiska regeringar har dock av hänsyn till den starka opinionen mot neutronvapnen i deras länder hållit sig uvvaktande. [USA har också under våren nya fakta framkommit som skapat vissa tvivel om neutronvapnens militära användbarhet. Det har resulterat i att president Carter —- mot alla tips — nyligen fattat beslut om att uppskjuta det definitiva ställningstagandet i fråga om produktion av neutronvapenstridsspetsar. Däremot har han beordrat att arbetet med att anpassa koridistansroboten Lance och det tunga artuitleriet för neutronstridsspetsar skall fortsätta. Detta beslut har av en regeringstalesman i Washington kommenterats med att Carter gett 90 "a grönt ljus för neutronvapnen. Andra I presidentens närhet tror att vapnen aldrig kommer att produceras. Vad som är riktigt får framtiden utvisa. Denna framtid kan vi dock påverka genom en aktiv opinionsbildning mot neutronvapnen, och i det arbetet kan Sverige spela en inte obetydlig roll. President Kokkonen angav tonen i sitt tal i måndags: ”Man bör inte ringakta det faktum, att kraftigt motstånd har framträtt inom parlumenten i två små länder, Norge och Nedertlinderna, vilka tillhör en stor militärallians. mot det nya massförstörelsevapnets. neutronvapnets. infogande i alliunsens arsenal. Också Förenta staternas presidents nyligen meddelade beslut om uppskov i frågan om införande av neutronvapnen bör betraktas som ett steg I rätt riktning, som man väntar en fortsättning på.” Tyvärr har regeringen Fälldin alltför snabbt fallit in i NATO-politikernas metod att se på neutronvapnen som ett förhandlingsobjekt i förhållande till Öst. När statsministern den 1 april nämnde neutronbomben i ett tal inför CUF-are i Norrköping, tog han i nästa andetag upp den nya sovjetiska roboten SS 20. Självfallet skall vi också vända oss mot Sovjets framtagning av nya vapen -- men vår handlingsfrihet begränsas faktiskt om vi inte kan kritisera USA för neutronvapnen utan att inästa ögonblick peka på Sovjets SS 20. SS 20 är en rörlig medeldistansrobot med ökad precision, som sänder I väg tre separata taktiska kärnstridsspetsar av vanligt slag. Inom NATO-kretsen tycks man inte vara helt överens om att SS 20 är det bästa bytesobjektet när det gäller neutronvapnen. Det förefaller som om Visttyskland i stället anser alt man borde försöka förhandla bort en del av de många sovjeviska stridsvagnarna i Centraleuropa. Det har ibland hävdats att neutronvapnen skulle vara nödvändiga för NATO i händelse av et sovjetiskt stridsvagnsanfall mot Västtyskland.

Öst har visserligen ungefär tre gånger så många stridsvagnar, men de flesta av dessa är av äldre modell och särbara för västs mycket stora arsenaler av antitankvapen. Neutronvapnet är det första i en ny generation specialiserade kärnvapen. För några dagar sedan kablades nyheten ut över världen att USA nu utvecklar ett annat specialiserat kärnvapen i samma generation. Den här gången är det inte strålningen utan sprängstyrkan som förstärks. Om dessa små specialiserade kärnvapen — som inte behöver vara minikärnvapen iegentlig mening, dvs. under kilotonsnivån — förs ut på förbanden, är det uppenbart för alla att gränslinjen mot konventionella vapen alltmer kommer att försvagas. Det betyder en sänkt kärnvapentröskel och starkt ökade risker för kärnvapenkrig. Därför är det så viktigt att Sveriges regering nu agerar energiskt vid FN:s särskilda generalförsamling och nedrustningskonferensen i Geneve för att förstärka den internationella opinionen mot neutronvapnen. Betvdelsen av att neutronvapen inte produceras bör kraftfullt understrykas. Sverige bör stå i främsta ledet med krav på att stormakterna besinnar sitt ansvar och stoppar utvecklingen av neutronvapen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Man vill gärna instämma med Sture Ericson i att president Kekkonens tal var tankeväckande, intressant och givande från många synpunkter — inte minst vad han sade om kryssningsrobotarna. Däremot skulle jag, om jag vore i herr Ericsons kläder, avstå från att i sammanhanget söka tolka det vänskapsavtal som finns mellan Sovjetunionen och Finland. Det är många andra som är beredda till det. Jag tror inte att herr Ericsons hjälp är påkallad. Sedan vill jag också säga att herr Ericson i dag — för vilken gång i ordningen vet jag inte — har upprepat sitt missnöje över att hans förslag, eller någon annans förslag, i FN-delegationen i höstas icke vann gehör. Det är väl cu in än missnöje som herr Ericson får bära. Sådant råkar väl alla ut för som sitter i kommittéer av detta slag, men de flesta brukar inte tala om det utan låta vad som sker inom delegationens dörrar stanna där. Herr Ericson har valt en annan metod. Däremot konstaterar jag att han denna gång icke som vid tidigare tillfällen anklagade regeringen för att ha givit instruktioner till Inga Thorsson i Geneve alt icke uttala sig om neutronvapen. Det sade herr Ericson i en debatt den 15 mars. Herr Ericson har i utskottet underrättats om att deta är felaktigt. Jag har inte hört något beklagande, någon ursäkt eller något tillbakatagande från hans sida ännu. Det vore bra om det kom. I en udningsaruikel nyligen har herr Ericson sagt att regeringen försiktigt tassar I filuofflor i fråga om neutronvapnet. Jag skulle vilja säga alt det är bättre au tassa I filttofflor ibland än att uppträda som elefant i porslinsbutik.
Herr talman! Jag har inte tolkat det finsk-sovjetiska fördraget — det gör som sagt andra. Jag har pekat på allvaret i president Kekkonens tal här i måndags, som tyvärr har förbigåtts med ganska lätt hand bl.a. i den svenska pressen. Vi kan i dagens tidningar läsa att man i Finland är besviken över det svenska ointresset. Jag har pekat på att hans resonemang kring kryssningsrobotarna är av ytterst allvarlig art också för svensk säkerhetspolitik. Det är förvånande att utrikesutskottets ordförande försöker undvika en debatt om det ämnet här. Om vi inte tar kryssningsrobotarna på allvar kommer vi att ha ett säkerhetspreblem av mycket omfattande format på halsen. Herr Hernelius vet vad som står i andra artikeln i säkerhetsfördraget. Det påverkar i allra högsta grad svensk säkerhetspolitik. Det är ett mycket akut svenskt intresse att vi får försäkringar om att kryssningsrobotar inte kommer att finnas i vår del av Europa. helst naturligtvis aldrig kommer att produceras. På denna punkt har vi inte gjort så mycket som borde göras. Nej. herr Hernelius, det är inget personligt missnöje. Jag var faktiskt inte i FN själv just de dagar då den här frågan avgjordes. Men det är en besvikelse över att Sverige inte fullföljer sina traditioner på nedrustningsområdet och i alla lägen gör så mycket som kan göras för att bilda opinion i denna viktiga fråga. Det förekommer faktiskt numera att vi kritiseras för passivitet av de grupper i USA som gärna ser påtryckningar i rätt riktning från Västeuropa. Man anser i de grupper i USA som inte vill ha neutronvapnet att det inte har gjorts så mycket som borde ha gjorts från västeuropeisk, bl.a. svensk, sida. Det har man nu börjat säga också i offentliga tal. Slutligen några ord om vad som har gjorts i Geneve och vad som har sagts i riksdagen. Herr Hernelius refererar vad som sades i utrikesutskottet mot löfte att det inte skulle föras utanför utskottets väggar. Det har herr Hernelius nu själv gjort. Det kanske han kan göra som ordförande för utskottet. Det finns mycket i den föredragningen som jag skulle vilja citera, men det avstår jag ifrån. Låt mig bara säga att vi för det arbetet inte har några skriftliga instruktioner av den art som herr Hernetlius tydligen refererar till. Slutligen tllåter jag mig att konstatera att vår kritik 1 reservationen kvarstår.
Herr talman! Jag vill bara säga till Sture Ericson att om utskottet upplysts om cen sak vilken felaktigt framställts i riksdagen och någon dementi från den som framfört felaktigheten icke har hörts, då anser jag det vara min skyldighet att referera vad som på detta sätt omnämns i utrikesutskottet. Herr Ericson hade kunnat förekomma mig genom att ta tillbaka sit yttrande. Det gjorde han inte.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att det naturligtvis har förts eu resonemang huruvida Sverige borde ta upp neutronbombsfrågan i Genéve eller inte. Det är regeringen som avgör alla sådana resonemang, och regeringen har alltså fattat beslutet att frågan inte skall tas upp av vår delegation i Genéve. Vi har heller inte sagt ett dugg, vilket är ganska anmärkningsvärt eftersom ett stort antal av Genévekonferensens delagare har diskuterat neutronvapnen under våren. Det borde ha varit — och det var detta resonemang jag förde tidigare i kammaren — naturligt för Sverige, som en av de aktiva deltagarna i Genévekonferensen, att delta i den debatten som ett led i opinionsbildningen mot neutronvapnen. Sverige har här missat en möjlighet att iett kritiskt opinionsläge i Västeuropa göra sin röst på nytt hörd i denna fråga. Och der beklagar vi i reservationen.

Herr talman! Kapprustningen i världen är ett vanvett. De samlade militärutgifterna ligger på inemot 400 miljarder dollar per år. Det är ou fruktansvärt slöseri med resurser. Vart har människans förnuft, klokhet och omdöme tagit vägen, när vi kan inlåta oss på detta? Samtidigt ser vi de oändliga behoven I världen av mat, bostäder, hälso och sjukvård, utbildning och utveckling — alla dessa behov som världen i dag inte har råd att ullfredsställa. Det är uppenbart att vartefter som militärkostnaderna stiger blir det svårare att få pengar över till de viktiga posterna i budgeten, de som handlar om människors liv och hälsa. Vad skulle man inte ha kunnat åstadkomma av got för människor bara för hälften av världens militärutgifter? Varför sker denna kapprustning? Varför forskar 375 000 forskare och tekniker enbart i USA och Sovjet för att utveckla vapenarsenalerna? Ja. det sägs att det beror på säkerhetspolniska bedömningar. Det är omsorg om det egna landets och det egna folkets säkerhet. Men det måste tvärtom vara så. att när rustningarna ökar så minskar den nationella säkerheten. Ökade rustningar leder ull ökad mänsklig otrygghet. Det mest dåraktiga av allt synes mig vara det faktum att supermakterna fortsätter rustningsspiralen trots att de redan nu. med de kärnvapenarsenaler de har, kan döda heta mänskligheten. Vi kan inte dö mer än en gång. Varför då skaffa vapen i sådan utsträckning och mängd att mänskligheten kan förintas flera gånger om? Jag är för min del övertygad om att de våldsamma kapprustningarna i världen har direkt negativa psykologiska konsekvenser, kanske framför allt för unga människor och deras liv och framtid. Vi ser alkohol eller narkotikapåverkade ungdomar — vi behöver inte gå kingre än ut ull torget här — och jag tror att deras svårigheter ytterst bottnar ien upplevelse av fullständig meningslöshet I att leva. Vi har terrordåden ute i världen där unga människor inte räknar sitt liv som något som är värt att bevara. Många av oss har svårt alt förstå detta, eftersom vi sätter livet så högt. Denna meningslöshet och fullständiga likgiltighet inför sitt eget liv tror jag bl.a. beror på politikernas tillkortakommande när det gäller en positiv utveckling I världen. Unga människor grips av hopplöshet och vanmakt inför utvecklingen. De ser de växande klyftorna, nöden och svälten, den våldsamma kapprustningen. De upplever den skriande orävtfärdigheten när de ser hur land efter land har råd med stora lörsvarsutgifter men inte med de mest elementära behoven för sina medborgare. Jag tror såtedes att det finns ett samband mellan unga människors känsla av hopplöshet och meningslöshet i tillvaron och världens utveckling över huvud taget -- och då inte minst kapprustningen. Mot den bakgrunden och för att försöka skapa nytt hopp hos unga människor och ny tilltro ull framtiden mäste vi satsa hårt på nedrustningsfrågorna och inte förtröttas, fast resultaten är minimala. Det är viktigt med informationen kring nedrustningsfrågorna. Utrikosministern talar ofta om hur viktig en bred debatt är för demokratin och vilken central roll fölkrörelserna spelar för en folkligt förankrad politik och för våra möjligheter att forma en utrikespolitik som är demokratiskt förankrad. Nedrustningstrågorna måste föras ut till de enskilda människorna först i vårt eget land. UD har utarbetat bra informationsmaterial, och vii de politiska partierna har vårt ansvar för information om dessa spörsmål. Jag tror emellertid också att det är nödvändigt att vi finner vägar att nå minniskor i andra länder och på så sätt skapa opinion för nedrustning. Sverige skall givetvis Jiksom tidigare agera kraftfullt i internationella fora och genom samtal med regeringar. Men skall vi komma någon vart när det gäller nedrustning, då måste vi inspirera minniskor i olika länder tll insatser. Vi måste utnyttja alla våra möjligheter till information och samarbete mellan kvinnoorganisationer i världen liksom meltan fackliga, politiska och andra organisationer. Jag tror inte att nedrustning kan förverkligas förrän det finns en opinion i det egna landet som kräver det av sin regering. Det behövs ett korståg I världen för nedrustning. I det sammanhanget finns det anledning att erinra om det initiativ som Sverige tagit när det gäller frågan om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Det har resulterat i en resolution i FN på förslag av de nordiska länderna. Det finns anledning att känna tillfredsställelse över att EN visut så stort intresse för vår tanke på en djupgående studie av frågor om nedrustning och ekonomisk och social utveckling. Vi har eu stort ansvar av tillsammans med de nordiska länderna se till att detta arbete förs vidare och att vi därmed så småningom får ett underlag, som i varje fall underlättar möjigheterna till omdisponceringar av världens resurser. Det grundläggande i nedrustningsarbetet är således att omdisponera världens resurser från kapprustning, som kan leda till fullständig ödefäggelse av jorden och mänskligheten, ull utveckling. Neutronbomben är eu fruktansvärt vapen, raffinerat i sin grymhet. Vad kan man inte också åstadkomma med alla dessa enorma resurser och satsningar på forskning och utveckling av nya vapen? Vi vet att neutronbomben dödar minniskor snabbt eller långsamt och utdraget men är skonsam mot byggnader. Det var i fjol som USA övervägde frågan om vidareutveckling, tillverkning och förbandsläggning i Furopa av neutronvapnet. Det sägs att neutronbomben är humanare än andra vapen. Hur kan man någonsin tala om humanitet när det gäller vapen”? Vapen är till för att döda. Att tala om humana vapen är en fruktansvärd cynism —- det finns inga humana vapen. Vid statssekreterare Inga Thorssons föredragning i utskottet redogjordes bl.a. för en studie som en amerikansk forskare gjort. professor Fred Kaplan. Han är mycket tveksam till den rent militära nyttan av neutronbomben och menar att den inte alls har den krigsavsk räckande effekt som de amerikanska militärstrategerna tror. | Primärt är det USA som beslutar om produktion av neutronbomben. Det är positivt att president Carter uppskjutit produktionen av neutronvapnet. Men frågan är om det beslutet var föranlett av omsorg om den egna prestigen inför FN:s särskilda generalförsamling om nedrustning. Finns det en verklig vilja att avskriva neutronbomben? Vi hoppas och tror alla att den viljan finns. Vi måste arbeta på att förstärka den viljan. Vi måste agera kraftfullt genom alla de kanaler och möjligheter som står oss till buds. Vi har fått ett andrum genom president Carters beslut. Det skall vi vara tacksamma för, och vi skall utnyttja det. Västtyskland har sagt ja till neutronbomben. Det kommer naturligtvis att tas hänsyn till detta vid det definitiva beslutet i USA. En stor debatt hölls i förbundsdagen den 13 april. Där angav regeringen några punkter. Den första var att beslutet om produktion och förbandstäggning av neutronbomben primärt var amerikanska regeringens beslut. Den andra var att Västivskland inte motsatte sig förbandsläggning på västtyskt territorium under förutsättning att Västtyskland inte var det enda NA TO-land där bomben placerades. Västtyskland önskade också att den uppkomna intervallen fram till beslut skulle kunna utnyttjas konstruktivt i förhandlingarna med Sovjet. 160 Herr talman! Det har varit och är en styrka att vi från svensk sida kan uppträda enigt när det gäller utrikespolitiska frågor och nedrustningspolitiken. Jag hade med mitt anförande önskat understryka enigheten i svensk politik när det gäller nedrustning. Efter Anna Lisa Lewén-Eliassons lågmälda anförande tanns det anledning till detta. Efter Sture Ericsons anförande kände man sig frustrerad och undrar var socialdemokratin står. Anna Lisa lLewén-Eliasson talade om enighet, medan Sture Ericson gjorde flera utfall mot regeringen. Han talade om regeringens passivitet och tvetydighet när det gäller utrikespolitiken samt om den lama och idéfattiga nedrustningspolitiken osv. Det finns i det betänkande nr 12 som vi nu behandlar en socialdemokratisk reservation, som gäller neutronbomben. Jag måste beklaga att denna reservation finns. Enligt min mening är den inte sakligt motiverad. Den är ett uttryck för ett politiskt taktiskt spel som socialdemokräterna driver och som jag finner djupt allvarligt och mycket oroande. Den socisldemokratiska regeringen förde en progressiv utrikespolitik, och de borgerliga partierna slöt upp kring den. Nu för den borgerliga regeringen en progressiv utrikespolitik, men när socialdemokraterna inte lingre får diktera villkoren är intresset för enigheten inte längre så stort. För kortsiktiga taktiska spekulationer är socialdemokraterna beredda att spoliera enigheten. De söker motsättningar där inga motsättningar finns. Jag tillstår gärna att jag personligen upplever en växande förvåning och besvikelse över socialdemokraternas agerande. Jag har trott på deras engagemang när det gällt nedrustning och andra internationella frågor. I dag gör de 1. 0. m. nedrustningspolitiken till ett taktiskt spel. För alla sam vill se och höra verkligheten och inte förvanska den är det uppenbart att regeringen tagit klart avstånd från neutronbomben. Det har skett i internationella fora, vid överläggningar med andra regeringar och i tal här hemma. I FN:s generalförsamling i höstas var Sverige praktiskt taget det enda land utanför öststaterna som uttalade sig i fördömande syfte om neutronvapnet. Statsminister Thorbjörn Fälldin markerade den I april i år i Norrköping på ett mycket kraftfullt sätt Sveriges avståndstagande från såväl minikärnvapen som neutronvapen. Sture Ericson lämnade i detta sammanhang återigen en felaktig uppgift till riksdagen. Jag vilt rätta till den uppgiften. Han talade om bristen på inlägg från svensk sida när det gäller neutronbomben i CCD i Geneve, Det är ju faktiskt på det viset att den svenska delegationen där har haft möjligheter att göra inkigge om neutronbomben. De möjligheterna har icke, som Sture Fricson säger, beskurits av regeringen. men den svenska delegationen gjorde den bedömningen att det var oklokt att just då ta till orda i frågan om neutronbomben. Jag har velat göra detta ulträttaläggande med anledning av Sture Ericsons anförande.